Herr talman! Vi går nu in i en naturvårdsdebatt som troligen kommer att föras i samförståndets tecken. Det har ju under senare år visat sig att riksdagen är mycket lyhörd när det gäller naturvårdsfrågorna. Men det kan väl ändå finnas anledning att säga några inledande ord i samband med att vi drar i gång en debatt om de tre utskottsutlåtanden som talmannen nyss nämnde. Naturskyddsföreningen har i ett bekant utlåtande för ett antal år sedan sagt något som jag inte kan citera utan bara ungefärligen återge: En god naturvård är den på lång sikt bästa hushållningen med våra naturtillgångar. Detta gäller t.ex. grus, vatten och luft; skog kan man ju återproducera efter avverkning. En god hushållning med dessa naturtillgångar är detsamma som en bra naturvård. Vi skall nu ta tredje steget i behandlingen av naturvårdsfrågorna här i landet. Förut har vi antagit en ny naturvårdslag, och vi har sedan ett antal år ett centralt statsorgan, statens naturvårdsnämnd. Vi skapar nu om detta till ett statens naturvårdsverk; det sker genom ett sammanförande av tidigare befintliga organ till en enhet. Där blir det inte någon nämnvärd förstärkning av personalkadrarna, bortsett från den som ligger i att stordriften — om man får kalla den så — i det nya verket kan medföra vissa rationaliseringsvinster. Naturvårdsverkets uppgifter går i någon mån utöver vad statsrådet har ansett direkt ligga inom verkets arbetsområden, och det beror på att verket i det långa loppet inte kan underlåta att engagera sig också i några av de verksamheter som jag här kommer att nämna om. Det har också talats om riksplanering, alltså en översiktlig planering, och där väntar vi alltjämt på initiativ från regeringen. En sådan planering kommer säkert att ha stor betydelse för synen på naturvården och möjligheterna att säkra betydelsefulla områden i god tid i enlighet med vad naturvårdsutredningen framhållit. Däremot har det förekommit en del s.k. länsöversiktsplaner, som vissa länsstyrelser själva har initierat men som väl också statens naturvårdsnämnd har medverkat till. De översiktsplanerna har emellertid missförståtts på vissa håll. Det finns egentligen ingen laglig grund för dem annat än i form av föreskrifter för verket och länsstyrelsernas mera allmänt hållna instruktion.

Den korta erfarenhet vi har gör nog att man får ägna en del uppmärksamhet åt de frågorna. Vidare är det oerhört betydelsefullt på vilket sätt detaljplanerna utformas för det fasta friluftslivet. Det får inte bli så att naturreservat av olika slag gör att det verkställes en hårdare exploatering för fast fritidsbebyggelse av närliggande mark. Detta är en verksamhet som väl egentligen skall granskas och bevakas av länsstyrelserna, i andra hand av regeringen med byggnadsstyrelsen, alltså det blivande planverket, som sakkunnig myndighet. Men jag tror det är nödvändigt att naturvårdsverket söker god kontakt med planverket, ty annars kan ytterligare misstag komma att ske. Det har gjorts en del misstag redan. Vidare bör uppmärksamhet ägnas åt frågan om konkurrensen om markanvändningen. Vi har gott om utrymme här i landet. Jag vill minnas att det bara bor 19 personer per kvadratkilometer. Men = befolkningstätheten är mycket olika. Vi har stora vidder där det per samma ytenhet statistiskt sett inte finns någon boende. Rekreationsbehovet är störst i närheten av tätorterna där omgivningarna också är bebodda — dels rekreation i det som omfattas av s.k. social naturvård och dels rekreation för den som är intresserad av speciella företeelser i vår natur, t.ex. fina bestånd av växter och djur. Konkurrensen om markanvändningen behöver vi här i landet inte ta lika hårt på som man gör i Holland och Danmark. Speciellt Holland är ett tätbefolkat land, och där är man noga med att inte använda några kvadratmeter till bebyggelse, om man i stället kan odla tulpaner på dem. Så är det inte här. Det finns dock en konkurrens, som väl blir tydligare i och med att utrymmesbehovet per person i tätorterna är i stark ökning. Vi använder nu fem gånger så mycket mark per person som man använde i början av seklet, och den trenden är i uppåtgående. Sedan är det naturligtvis nödvändigt att göra en gränsdragning mellan det fasta friluftslivet och det rörliga friluftslivet. Dessa aktiviteter hör ihop men får inte anordnas så nära varandra att de stör varandra. Det finns anledning för naturvårdsverket att på allvar ta itu med dessa frågor. Vad jag nu talat om är alltså i huvudsak planeringsfrågor, och därvidlag är det, som jag tidigare påpekade, nödvändigt med kontakt med planverket. Standarden på den fasta fritidsbebyggelsen är ett av våra svåra problem. Man tror att det skall bli en liten paus eller att det i varje fall inte skall gå så hastigt som man räknat med i den prognos som fritidsutredningen gjorde för den fasta fritidsbebyggelsen. Börjar man att i större omfattning ge den fasta fritidsbebyggelsen samma sanitära utrustning som man har i den fasta bebyggelsen, får man oerhörda svårigheter ur både ekonomisk och hygienisk synpunkt. Vi vet att det inte går att med rimliga kostnader helt rena våra vattendrag. Numera kallar man ju vattendragen med förkärlek för recipienter. Att bada i recipienter är inte riktigt lika trevligt som att bada i rent vatten, även om avloppsvattnet renas innan det släpps ut. Detta är en fråga som nog bör tas upp allvarligt. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsens avloppsbyrå flyttas ju nu över till naturvårdsverket, och naturvårdsverket får alltså klar skyldighet att ta upp dessa problem. Det finns en liten specialfråga som på sätt och vis hänger ihop med det uppdrag som regeringen såvitt jag vet har lämnat naturvårdsnämnden och som väl går över på naturvårdsverkets område. Det gäller grussamfälligheter, som tredje lagutskottet skrev om häromåret. En grusås med många delägare — vilka alltså har var sin bit av den — skulle delvis eller helt kunna räddas mot att man tog en del av åsen eller en annan ås och utjämnade inkomsterna för gruset mellan alla markägare inom det område man vill behandla. Man delar alltså på den förlust som kan uppstå genom att några inte alls får exploatera och andra får exploatera. Det är ett svårt problem. Man har kommit till rätta med det frivilligt på några ställen, men det torde fordra något slags lagstiftning. Motsvarande utjämning mellan olika markägare torde vara nödvändig när det gäller exploatering för fritidsbebyggelse så att man inte bara säger: Här skall vi ha ett naturreservat, och här skall vi ha exploatering. Jag tror att det blir bättre förståelse och bättre planläggning om man har möjlighet att röra sig över större områden. Naturvårdsverket bör tillsammans med planverket även se på den saken. I naturvårdsverkets verksamhet har man för övrigt försökt att göra på detta sätt. Jag skulle tro att de översiktliga planer som gjorts upp i norra Kalmar län innehåller något av denna inriktning. Nedläggningen av jordbruk och den ändring av naturen och landskapsbilden som följer därav måste vi också ta hänsyn till. Vi vet att lantbruksnämnderna har intresse för detta. Man bör alltså enligt min mening ha blicken öppen för detta. Det är ytterligare en kontakt med ett annat verk som naturvårdsverket bör ta. Vidare föreligger en motion om att allemansrättens innehåll skall klargöras. Jag håller med utskottet om att det är viktigt att ha denna fråga under bevakning, men jag vill absolut inte förorda att man skall lagstifta om vad som är allemansrätt och vad som inte är det. Jag tror att detta bara förvärrar förhållandet mellan markägare och enskilda. Det är bättre att naturvårdsverket följer dessa frågor och kanske publicerar tolkning av allemansrättens innehåll, så att vi på det sättet får ordning och reda på området. Till detta med allemansrätten hör ju faktiskt nedskräpningen i naturen. Men i svar från statsråd under senaste tiden har besked lämnats om att en utredning tillsatts i frågan, och jag skall därför inte gå närmare in på saken. Att frågan hör till naturvårdsverkets arbetsområde är emellertid uppenbart. Vidare skall verket naturligtvis föra propaganda i naturvårdsfrågor. Men jag vill understryka, att man kommer nog inte så långt om man inte även litar till de frivilliga organisationer som verkar på området. Vi har Svenska naturskyddsföreningen, vi har Samfundet för hembygdsvård m.fl. föreningar som kanske har andra intressen i botten men som på senare år har börjat intressera sig för naturvård. Vi har vidare hela skolutbildningen — både den obligatoriska undervisningen och frivillig undervisning av olika slag som ropar efter material för naturvårdsundervisning, och vi kommer ingen vart med dessa frågor om inte stora delar av svenska folket får en annan inställning till naturen än nu. Därvid måste man nog i stor utsträckning lita till de frivilliga organisationerna. Så en specialfråga, som enligt min mening har viss betydelse! Det allmänna — staten och förresten även kommunerna — uppträder ofta som exploatörer. Statens naturvårdsverk skall ju skydda oss mot exploatörer — skydda oss inte på det sättet att exploatörerna helt avvisas från scenen men så att de, när de uppträder, gör det med hyfs och på ett sådant sätt att naturen i minsta möjliga mån skadas. Den nuvarande naturvårdsnämnden har kommit att diskutera sådana här saker med vattenfallsverket. Förra året — jag tror det var i april månad — behandlade naturvårdsnämnden en fråga som det finns anledning att speciellt uppmärksamma. <:Naturvårdsnämnden och vattenfallshämnden — två statliga organ, det ena skyddande, det andra exploaterande — gjorde upp om Vindelälven. Från vattenfallsverkets sida sades, att det godtog naturskyddssidans krav att övre delen av den egentliga Vindelälven skall räddas, och naturvårdsnämnden för sin del gick med på att Laisälven skulle få exploateras. Det blev en verklig chock för dem som är intresserade av naturvårdsfrågorna i landet. Skall två ämbetsverk göra upp om en så viktig sak? Nej, det måste vara ett ärende för regeringen. Vattenfallsverket skall köra hårt med sina frågor. Det är ett exploaterande verk som skall tala om, hur vi kan skaffa elektrisk energi på olika sätt: genom utbyggnad av vattenfall, genom anläggande av värmekraftverk och genom anläggande av kärnkraftverk. Men vattenfallsverket skall inte inleda förhandlingar med naturvårdssidan på annat sätt än att råd inhämtas. Vattenfallsverket kan naturligtvis fråga: Hur skall vi göra detta utan att skada? Har ni några invändningar? Men det skall inte ingås någon pakt mellan dessa organ som i faliet Vindelälven, där man trodde att saken var avgjord. Nu var det dess bättre inte så. Det är två frågor som är föremål för vattendomstolens behandling; dels frågan om utbyggnaden av Långforsen, som ligger långt ned i Vindelälven, dels frågan om Kungl. Maj:t har förbehållit sig rätten att yttra sig över den senare delen, så denna överenskommelse gäller inte. Jag skulle som »testamente» vilja ge det nya naturvårdsverket en maning att inte ge sig in på sådana överenskommelser i fortsättningen. Det duger inte att ämbetsverken börjar komma överens i så viktiga frågor, som ju rör hela vår miljö. Där måste var och en få lägga fram sina argument — oavsett med vilken skärpa — och därefter får en myndighet på ett högre plan, d.v.s. regering och riksdag, fatta beslutet.

För närvarande har vi ett antal vattenvårdsförbund som verkar med olika grad av effektivitet. Många av dem har huvudsakligen en bevakande uppgift. De kan följa utvecklingen, men de kan inte vidta några åtgärder. I naturvårdslagens inledning står att naturvården är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Vi har motionsvägen gjort många framstötar i riksdagen under senare år om inrättande av obligatoriska kommunala organ för naturvården. De kommunala organen skall — om man penetrerar detta närmare — syssla med ganska skilda uppgifter. De skall intressera sig för planeringsfrågor, alltså hävda naturvårdens synpunkter vid framför allt översiktlig planering men även vid detaljplanering. De skall se till att kommunen skaffar mark för såväl skyddade reservat och utövande av s.k. rörligt friluftsliv som social naturvård. De skall vårda och förvalta de områden som kommunen har eller som andra vill överlämna till den att förvalta. De skall slutligen vara initiativtagare till naturvårdande åtgärder i respektive kommun och vara kommunens samvete i dessa frågor. Det är många olika frågor som inte hamnar under någon nu befintlig nämnd eller styrelse utan berör olika sådana, t.ex. byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd, idrottsoch = friluftsnämnd. Många tycker att kommunalnämnden, kommunens styrelse eller drätselkammaren skall ha hand om dessa frågor, och eftersom det rör så många olika organ vore det måhända bättre med ett särskilt sådant. I många län har samtliga kommuner utsett något av sina organ till naturvårdsorgan. Ett stort antal kommuner har redan särskilda naturvårdsorgan, olika i olika kommuner, kanske inte alla kommuner men jag skulle tro att flertalet har det. Det finns alltså 500—600 kommunala naturvårdsorgan ute i orterna. Därför tycker jag att jag kan biträda jordbruksutskottets skrivning på denna punkt innebärande att kommunerna inte behöver obligatoriskt ha ett naturvårdsorgan, det kommer ändå. Herr talman! Jag har en motion som blivit avstyrkt av utskottet och som inte heller tagits upp i reservation. Det är motionerna 1I:736 och II:921. Den handlar om oljeskyddet, framför allt om oljeskadorna utefter våra kuster. Situationen har skildrats ganska ingående, men jag vill inte trötta kammarens ledamöter med att upprepa dessa saker. Jag vill bara understryka att det i längden inte kan vara riktigt att låta statens oljeskyddsråd vara ett rådgivande organ endast till sjöfartsstyrelsen. Denna betraktar vi som ett exploaterande organ, som skall slå vakt om den svenska sjöfarten och även om den utländska. Vi anser att dessa frågor är viktiga, något som vi fått tillräckliga bevis för under det senaste året. Att så är fallet har även givit eko här i riksdagen i ett flertal enkla frågor och interpellationer. Den föreliggande frågan är en typisk naturvårdsfråga, och mitt önskemål är att ett råd av motsvarande art som statens oljeskyddsråd skall knytas till naturvårdsverket i stället för till sjöfartsstyrelsen. Utskottets skrivning är välvillig. Man vill inte avgöra denna fråga förrän den utredning om oljeskadorna över huvud taget, som framlades häromåret, blir behandlad i departementet. Jag skulle tro att frågan nu handhas av kommunikationsdepartementets kom mundel — tidigare har det växlat mellan handelsdepartementet och inrikesdepartementet. Jag kan nöja mig med detta, men jag uttalar en förhoppning om att det skall bli ett särskilt råd. Förra året vid denna tid ställde jag till statsrådet Palme i denna kammare en enkel fråga angående oljeskyddsrådet. Jag påpekade att det var olämpligt att nu förlänga medlemmarnas mandat på tre år, eftersom det förestod en ny organisation, naturvårdsverket. Mandattiden utgick sista juni förra året. Tack vare att denna fråga ställdes förkortades mandattiden för medlemmarna till endast ett år. Det finns alltså möjlighet att nu göra om det hela, ty mandaten utgår den sista juni även i år. En ändring hade kunnat komma till stånd, men på grund av någon tröghet anser utskottet så inte böra ske. Jag vet att en annan talare skall behandla oljefrågorna ytterligare, varför jag kan nöja mig med att säga att jag är tillfredsställd med den lösning som denna fråga tills vidare har fått enligt reservation nr 2 till jordbruksutskottets utlåtande nr 17. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Bildandet av statens naturvårdsverk är en följd av nödvändigheten att effektivisera samhällets naturvårdande verksamhet. Under tusentals år har naturen i vårt land såväl som i andra länder vårdat sig själv. Den förhållandevis ringa befolkningstätheten, den spridda bebyggelsen och självhushållningen åstadkom inte någon rubbning i den naturliga balansen inom vare sig växteller djurriket. Tekniken hade ännu inte krävt någon tribut, och vildmark i ordets verk liga bemärkelse omväxlade med odlad jord och bebyggda områden. Vattnet var rent, luften var ren — och allt var ganska gott i den betydelsen att några naturvårdsproblem inte existerade. I dag kan var och en av oss konstatera vad tekniken och exploateringen av vår natur fått för konsekvenser. Rent vatten betyder nu att bakterieoch virushalten inte överstiger en fastställd gräns. Verkligt rent vatten finns knappast, och medicinalstyrelsen använder uttrycket »hygienisk trygghet vid vattenförsörjning». Vatten kan vi rena till en viss gräns. Vad gäller luftföroreningarna är det fråga om huruvida vi ens kan nå någon form av hygienisk trygghet. Problemet med avgaserna från motorfordon är i de verkligt tättbebyggda områdena nästan olösligt. Detsamma är fallet med resterna av oljeförbränningen. Det radioaktiva stoftet ökar liksom vår teoretiska tolerans för föroreningar. Samtidigt krymper vildmarksområdena, och den odlade jorden lämnas övergiven att beväxas av buskvegetation. Inflyttningen till tätorterna ökar, och människorna drages till den ur vattenoch luftsynpunkt sämsta miljön, vilken ytterligare försämras i takt med befolkningskoncentrationen. Utbyggnaden av vattenkraften, byggandet av vägar och städer, grustäkter och vattenregleringar är några exempel på vår exploatering av naturen. Nu måste vi betala tillbaka, och vårt viktigaste betalningsmedel är naturvården. Denna naturvård har inte till huvudsaklig uppgift att återställa — vi måste acceptera samhällsförändringar och deras konsekvenser. Vårt naturvårdsansvar blir emellertid inte mindre i detta fall. Vissa delar av vårt land måste hållas fria från all form av exploatering, och andra delar måste återställas, t.ex. igenvuxna lövängar och betesmarker. Samhället måste ha kontroll över det fortsatta intrånget i orörda områden, och luftoch vattenförore ningar måste bekämpas. Härtill kommer också en ny uppgift. Just infiyttningen till tätorterna har ökat människornas behov av naturoch fritidsområden. Vi torde ligga i särklass högst i världen när det gäller dubbelbosättning. Antalet sommarstugor och övrig fritidsbebyggelse är ständigt stigande. Till naturvården hör emellertid i första hand det rörliga friluftslivet. Departementschefen har i proposition nr 59 betonat vikten av att friluftslivets behov av mark beaktas på ett tidigt stadium av samhällsplaneringen. Kommunerna måste här ha ansvaret för att vid planeringsarbetet hänsyn också tages till behovet av lämpliga rekreationsområden. Detta gäller såväl anläggningar i nära anslutning till tätorterna som strövoch grönområden på längre avstånd från desamma. Herr talman! I den vid jordbruksutskottets utlåtande nr 17 fogade reservationen har högerpartiets representanter föreslagit vissa förändringar i den av utskottet i övrigt tillstyrkta organisationsplanen för det nya naturvårdsverket. För friluftslivet har vi velat förorda att dessa frågor handläggs vid en särskild sektion inom naturvårdsbyrån, då vi anser detta vara en alldeles speciell funktion inom naturvården — men en viktig sådan. Med denna organisation vinnes dessutom att naturvårdsoch landskapsvårdsfrågorna kan behandlas inom samma sektion. Enligt departementschefens förslag skall naturvården och friluftslivet behandlas av en sektion medan landskapsvården får en egen. Med den omstrukturering som pågår inom hela vårt jordbruk och de konsekvenser denna obönhörligen får för landskapsbilden torde det vara av största betydelse att landskapsvård och naturvård bedrives i så nära samarbete som möjligt. Vi har också föreslagit vissa förändringar av organisationen inom vattenvårdsbyrån. Departementschefens förslag innebär en uppdelning på fyra sek tioner av byråns verksamhet. Enligt förslaget torde detta i många fall innebära att en fråga måste behandlas vid både två, tre och fyra sektioner, och vi kan inte anse det rationellt att på detta sätt skapa förutsättningar för dubbelarbete. Reservanterna har i stället föreslagit en uppdelning på en planeringssektion och en anläggningssektion. Såväl kommunala som industriella ärenden torde ändå komma att behandlas vid endera eller båda av dessa sektioner. En inskränkning av antalet sektioner innebär dessutom att en viss flexibilitet skapas i verkets framtida utbyggnad. Departementschefens förslag till organisation verkar att i någon mån vara uppbyggt i vetskap om hur svårt det är att på ett senare stadium få en utökning av antalet tjänster vid ett statligt verk; det torde inte bli lättare efter finansministerns förvarnande om stark restriktivitet. I medvetande om detta har jordbruksministern så att säga tagit till ordentligt, vilket, som vi ser det, innebär en fastlåsning med ytterligt begränsad möjlighet till vidare utbyggnad inom de sektioner där en sådan kan komma att visa sig alldeles nödvändig. Dessutom fråntar man verket, trots dess utomordentligt viktiga uppgift, en del av dess officiella status genom att föreslå att det skall ledas av en Ööverdirektör. Vad finns det egentligen för rimlig orsak till att detta verk, som i så hög grad skall samarbeta med andra statliga verk — vi hörde nyss herr Tobé redogöra för det samarbete som hittills har ägt rum mellan vattenfallsverket och naturvårdsnämnden — inte skall ledas av en generaldirektör? Reservanterna föreslår att så blir fallet. Förslaget om en minskning av antalet tjänster vid naturvårdsverket med åtta rymmer emellertid också förslag till förstärkningar. Först och främst anser vi det absolut nödvändigt, att en tjänst som viltbiolog inrättas i naturvårdsverket. Vår fauna är stadd i stän dig förändring, och denna förändring har icke gått i önskvärd riktning. Vi vill därtill förstärka länsstyrelsernas personalresurser inom naturvårdsområdet. Den regionala organisationen inom de flesta län har mycket små möjligheter att i dag utöka sin naturvårdande verksamhet på grund av den eftersläpning som redan nu råder. Arbetsuppgifterna i framtiden kommer att i högre grad än hittills bestå av bl.a. inventering och planering, avsättande av naturreservat och fridlysning av naturminnen. Ett omfattande fältarbete kommer att bli nödvändigt för undersökning av strandskyddsoch landskapsskyddsområden, meddelande av täkttillstånd och frågor om förfallna byggnader, reklam och nedskräpning i naturen. En annan viktig uppgift kommer att utgöras av förhandlingar med sakägare, som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet på grund av en i naturvårdshänseende företagen åtgärd. En decentralisering av de naturvårdande uppgifterna förordas också och torde i praktiken bli allt viktigare. Vi anser att en förstärkning är nödvändig inom den regionala organisationen och föreslår att medel beräknas för fyra ytterligare tjänster som byråingenjör. Detta innebär i realiteten att nuvarande teknikertjänst behålls i tidigare omfattning.

Detta kommer dessutom att öka möjligheterna till ett nära samarbete mellan statens oljeskyddsråd och naturvårdsverket. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,

Herr talman! Både herr Tobé och fru Ingrid Sundberg har givit en så fyllig redogörelse för utskottsförslagen och vad vi i övrigt skall diskutera att jag kommer att inskränka mig till att tala bara om ett par speciella frågor. Egentligen, herr talman, skulle man gärna vilja ha en hel dag på sig för att i denna kammare få diskutera dessa naturvårdsoch miljövårdsfrågor. Både motioner, interpellationer och enkla frågor har framställts i riksdagen under det löpande året och besvarats. Vi har alltså redan behandlat vattenfrågor, föroreningsfrågor o. s. v. En koncentration kanske skulle underlätta hela riksdagsarbetet inom detta ämnesområde. När vi nu står i begrepp att starta ett nytt ämbetsverk vore det också naturligt att ta upp hela frågan om vad detta verk skall syssla med på olika områden för att skydda naturen, våra strövområden och det rörliga friluftslivet. Departementschefens synpunkter och önskemål skiljer sig inte mycket från oppositionens. Jag skall bara ta upp en punkt. Departementschefen säger: »Det är uppenbart att den yttre miljön också är av stor betydelse för människornas välbefinnande. Den är en del av vår levnadsstandard.» Jag anser att den är och kommer att bli mer än så.

Man kan nästan säga att det är lättare att leva i vissa u-landsområden — även om man har det besvärligt med födan — än i det tekniskt fulländade samhället av i dag. Jag skall nu övergå till organisationsfrågan på en punkt som jag känner ganska väl till. Högerpartiet har föreslagit en nedbantning av det centrala verket, då vi anser att det bör byggas upp successivt. Man bör så småningom bygga upp verket för att det skall bli så fullödigt som möjligt. I det nya verket ämnar man för frågorna om det rörliga friluftslivet tillsätta inte mindre än fem personer: en avdelningsdirektör, tre byrådirektörer och en förste byråsekreterare. Statens friluftsnämnd, som jag har tillhört under många år, har haft en halvtidsanställd tjänsteman, en ordförande och fem ledamöter, vilka alltså i huvudsak fullgjort de uppgifter som nu skall utföras inom det rörliga friluftslivets område. Man ökar anslagssumman med en miljon kronor. Det hade inte varit någon svårighet för oss 1 statens friluftsnämnd att göra av med en, två eller tre miljoner kronor per år. Kommuner, enskilda organisationer och andra står nämligen i kö för att få pengar som stimulansbidrag för uppbyggande av sitt rörliga friluftsliv. Jag anser att man vid uppbyggandet av verket mycket väl kan stryka ett antal av dessa byrådirektörer och i stället föra över arbetsuppgifterna till länen. I länen har man frågeställningarna direkt inför ögonen. Det centrala verket skall ge en allmän service till länen i detta sammanhang. Vi vet att intresset för dessa frågor på länsplanet och i kommunerna har ökat kolossalt under de senaste åren. I kommunerna är man mycket medveten om nödvändigheten av att avsätta fritidsområden och naturvårdsområden. Man är till och med intresserad av landskapsvårdsfrågor. Länsstyrelsen arbetar med dessa frågor, och därför tycker vi att det är väsentligt och riktigt att föra över en del av krafterna till länsplanet. Det är det vi har gjort, när vi har minskat antalet byrådirektörstjänster med sju och i stället ökat antalet byråingenjörstjänster på länsplanet med fyra. Vi har talat om en viltforskare som skulle ta upp de biologiska frågorna när det gäller det vilda. Han skulle särskilt studera vad som egentligen händer med det vilda när man kommer att konstgödsla våra skogar. Vad händer då med viltlivet? Vad är det som sker på biocidsidan inom det svenska skogsbruket o. s. v.? Dessutom har jag varit med om att skriva under en motion av herr Tobé angående oljeskyddsfrågorna, vari det föreslås att en särskild befattningshavare skall anställas för dessa frågor. Vi har alltså på så sätt kompletterat det Herr talman! Med dessa ord ber jag hela med att sätta in andra krafter främst på regionala planet. Jag vill anmäla en synpunkt på det rörliga friluftslivet, nämligen samplaneringen inom länet och mellan länen. För närvarande visar kommunerna en mycket stor ambition i fråga om att starta skidbackar, hoppbackar, bygga friluftsanläggningar o. s. Vv. Därvid räknar med ett s.k. intagningsområde. Man räknar med vilka människor som har intresse av att komma till ett nytt område och ritar upp cirklar. Då visar det sig kanske att man bygger hoppbackar på två å tre mils avstånd ifrån varandra och för in samma mängd människor inom detta område som man vill fånga in till den verksamheten. Härvidlag erfordras faktiskt en betydligt bättre samplanering än den som nu förekommer inom länen. Det är en erfarenhet som vi har fått på det statliga friluftsområdet. Jag vill också starkt poängtera betydelsen av att när man bygger upp detta verk man gör det så att det får samma pondus och samma möjlighet att arbeta som de andra verken har. Det är inte oviktigt att naturvårdsverket får samma kraft att uppträda som t.ex. vägoch vattenbyggnadsverket eller andra av våra ämbetsverk, därför att det är ju med dessa verk som det nya verket skall konfronteras. Vägoch vatten är som vi vet ett ganska kraftfullt verk som i regel lyckas genomföra sina önskemål. Då är det viktigt att naturvårdsverket står på samma plan och kan diskutera under samma betingelser när det gäller att försvara naturvårdsområden och naturvårdsmiljö mot en stark exploatering som inte alltid är alldeles nödvändig. Det är alltså angeläget att det nya verket får en generaldirektör. Med förhoppningen att det nya naturvårdsverket skall fylla den uppgift det är ämnat för, att det verkligen skall kunna utgöra en pådrivande, stimulerande och samordnande kraft för denna verksamhet, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer i den punkt som behandlar naturvårdsverket.

Herr talman!

I föreliggande proposition behandlas emellertid endast de delar av fritidsutredningens förslag som gäller det rörliga friluftslivet.» Med hänsyn härtill anser sig inte utskottet böra biträda motionsyrkandena. Är detta riktigt? Det är helt enkelt så att även den regionala organisationen behandlas. I utskottsutlåtandet framhålles bl.a. följande: »Statskontoret anser att de viktigaste arbetsuppgifterna för länsstyrelserna blir att kartlägga de anspråk, som från olika håll ställs på naturtillgångarna.

De behövs i första hand för områden där exploateringstrycket är starkast och där konflikter mellan naturvårdsintresset och andra intressen kan tänkas uppstå.» Det är precis vad som här äger rum. Kolonirörelsen befinner sig i en situation som kräver nyanpassning. Våra koloniområden har växt upp inom städerna, men nu behöver städerna dessa områden och detta tvingar kolonirörelsen att i fortsättningen mera flytta utanför stadsgränserna. Alla som känner till det mycket stora naturvårdsintresset bland kolonister och småstugeägare vet, att en omställning är en ytterst betydelsefull fråga för dessa människor som ofta är små inkomsttagare och äldre personer. Städerna och många andra stora samhällen sysslar med dessa frågor och försöker ordna permanenta småstugeoch koloniområden, och betonar att det måste vara en vital samhällsangelägenhet att hjälpa dessa medborgare. Vi hjälper ungdomar och andra grupper, varför skall vi då inte också kunna ingripa i det här fallet. Kolonirörelsen har nu funnit andra, modernare former som på alla sätt måste beaktas. Det har skapats uppslutning kring denna nya småstugeoch kolonirörelse i kommunerna, och jag vill här som exempel nämna om vad som ägt rum i Höllviksnäs — ett litet område mellan Falsterbo och Malmö — där man genom kommunens medverkan möjliggjort utomordentliga lösningar. Många andra kommuner har funnit former som ger den naturälskande medborgaren möjlighet att på ett billigt och klokt sätt lösa en fråga av största betydelse för både den enskilde och familjen. En medverkan av samhället är nu mycket betydelsefull, och den bör äga rum genom länsstyrelsens engagemang i den regionala planeringen och vid anskaffande av lämpliga områden för småstugeoch kolonirörelsen och kanske främst genom att verka för anskaffandet av markområden som kan få mer permanent karaktär.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

Herr talman! Miljöfrågorna har under senare tid tilldragit sig allt större uppmärksamhet och intresse från såväl allmänhetens som politikernas sida. Bara ett sådant förhållande som att talarlistan i detta ärende upptar inte mindre än 15 namn tyder på att politikerna har vaknat och börjat inse denna frågas betydelse. Min uppfattning är att miljöfrågorna vid sidan av u-hjälpen utgör det största problemkomplex som vi politiker har att syssla med. Miljöproblematiken kanske inte är någon primärt partiskiljande fråga; det visas klarast av att motsättningarna mellan oppositionen och regeringen i denna fråga är obetydliga — de rör endast detaljer i det framlagda förslaget. Nej, snarare är det en generationsmotsättningsfråga. De människor, som nu är unga och som skall leva i en allt sämre miljö, om det inte görs någonting åt den, har större anledning än de äldre att känna sig oroade. I sammanhanget är det värt att notera att provies — den unga generationens mest vildvuxna politiska agitatorer — gett sig på både engångsglas och luftföroreningar, i högsta grad jordbundna och verklighetsnära frågeställningar. Det kanske kan vara symtomatiskt. Miljöproblemen har globala dimensioner. Vattenföroreningar i världshaven, luftföroreningar i högre luftlager och jordförstöring stannar inte vid några nationsgränser. Olja som släpps ut på haven stannar visserligen vid nationsgränserna — närmare bestämt vid stränderna — men där stannar den också ordentligt. Det är de internationella perspektiven på miljöproblemen som gör att jag ställer dem i klass med uhjälpen när det gäller att värdera deras betydelse. Miljöpolitik i vidsträckt bemärkelse innefattar inte bara traditionell naturvård, vattenvård, luftvård och liknande, utan även bebyggelseplanering, fritidsfrågor, kulturmiljövård och bullerproblem, för att ta några exempel. Med en sådan definition av miljöpolitiken blir en framtida organisation med ett miljödepartement i toppen ganska naturlig. Den blir då kanske ett uttryck för en annan organisationsprincip på departementsnivå än den vi tillämpar i dag. Sedan blir det också naturligt att man bygger vidare nedåt i samhällets organisation med miljövård i stället för naturvård som vägledande ord. Proposition nr 59 angående naturvårdens organisation anger mot den bakgrunden en kortsiktig lösning. Redan namnet visar det; naturvårdsverket vill man kalla det ämbetsverk som föreslås i propositionen. I motionsparet I: 772 och II: 960 har vi föreslagit namnet miljövårdsverket. Vi motionärer tycker att det är ett mer framåtsyftande namn på ett sådant ämbetsverk. Utskottet tillstyrker inte vårt namnförslag. Som motionär är jag inte särskilt förvånad över detta, samtidigt som jag inte ser någon anledning att fälla tårar över utskottets yttrande på denna punkt. Frågan kommer tillbaka och kommer tillbaka mycket snart, rimligtvis redan nästa år när immissionssakkunnigas betänkande bör avsätta en proposition om miljövårdens fortsatta utbyggande. Då kommer namnet naturvårdsverket redan efter ett år att framstå som förlegat. Om man ser litet grand på vad som föreslås i proposition nr 59, kan man börja med att konstatera att naturvårdsverket inte medför någon väsentlig förstärkning av de centrala resurserna för miljövården. Jag skulle närmast vilja karakterisera det som självklara rationaliseringar; samordning av befintliga administrativa resurser. Man har inte ens tillfört verket så väsentliga funktioner som bullerexpertis och oljeskadeexpertis i tillräcklig omfattning. Förslaget om den regionala organisationen kan ges ungefär samma betyg. På det regionala planet sammanför man befintliga organisationsenheter, tillför dem på papperet en viss förstärkning, som dock i realiteten inte är riktigt så stor som den ser ut att vara. Man tillskapar inga väsentligt nya funktioner utan vidtar en låt oss kalla det så — strukturrationalisering. Det bör ju ge förutsättningar för en viss effektivisering av arbetet, men det breddar knappast registret på den regionala nivån. Den nya organisation man skapar ger som alla andra omorganisationer Öövergångsproblem. Detta gäller både den centrala och den regionala nivån. Tillsättningen av de nya tjänsterna — de utannonserades för några veckor sedan — är väl klar till alla delar om ungefär ett halvår. Sedan kommer en inkörningsperiod på ytterligare ett halvår innan organisationen fungerar. Sammanlagt tar detta alltså ungefär ett år, och då är det förmodligen dags för nästa omorganisation mot bakgrund av immissionssakkunnigas betänkande, Detta innebär kort sagt att förslaget för nästa budgetår inte kommer att medföra någon egentlig resursökning. Men det är trots detta ett steg i rätt riktning, och ett mycket väsentligt sådant, som föreslås i propositionen. Oljeskadeskyddet har ju fått stor aktualitet på sistone. Det framgår av jordbruksutskottets utlåtande nr 17 och av vad som har sagts tidigare här i debatten. I vår motion har vi föreslagit att den länsingenjörstjänst, som i proposition nr 59 föreslås indragen, skall behållas speciellt för oljeskadefrågornas handläggning. Det är redan nu nödvändigt att det finns teknisk expertis till hands för att klara de praktiska problemen i samband med oljeskador. Jag skulle gärna se att man införde en form av central jourtjänst med en jourhavande oljeskadeingenjör med befogenheter och resurser att snabbt beordra sanering. I dag fungerar det inte på det sättet. Kommunernas hälsovårdsnämnder är de som vanligtvis får ta på sig ansvaret när oljeutsläpp gjorts. Vad det innebär för en liten skärgårdskommun — vi kan som exempel ta Djurö eller Blidö i Stockholms skärgård med vardera 1000 talet innevånare — är inte svårt att förstå. Vad händer om det där inträffar en oljekatastrof? Det kan dröja dagar innan man kan börja saneringen, därför att det inte finns någon klart uttalad ansvarsfördelning för den omedelbara saneringen. Ansvarsfrågan är i och för sig intressant, men när det gäller att förebygga skador är det viktigt att man sätter in en snabb sanering och för det behövs teknisk expertis, Vi har alltså föreslagit att man skall reservera denna länsingenjörstjänst just för detta ändamål. Jag vill på denna punkt yrka bifall Så några ord om den kommunala organisationen, Naturvårdslagen lägger ju stort ansvar på kommunerna när det gäller naturvården. Medvetandet om detta har trängt ut till många kommuner men långt ifrån till alla, kanske minst till dem som har det största ansvaret, d.v.s. värdkommuner för fast fritidsbebyggelse och för det rörliga friluftslivet. Dessa värdkommuner har inte organisatoriska och ekonomiska resurser att ta sitt ansvar. Det innebär att detta i många hänseenden får bli en regional fråga. Men det innebär också att man måste driva på kommunerna ännu mer för att få dem att inrätta någon form av naturvårdsorgan eller alternativt ge kommunens styrelse ett klart uttalat ansvar för dessa frågor. I motionsparet 1: 370 och II: 465, som avlämnades under den allmänna motionsperioden i år, har vi just föreslagit att kommunerna bör åläggas att utse ett organ för de kommunala naturvårdsuppgifterna. Det kan tänkas att en ökad information och ett pådrivande av kommunerna är tillräckligt på kort sikt, På lång sikt ser jag som en naturlig påbyggnad på den organisation jag skisserade med »miljövård» som nyckelord: en miljövårdsnämnd i stället för en naturvårdsnämnd. En sådan miljövårdsnämnd skulle i allt väsentligt ersätta hälsovårdsnämnden; en del av dess funktioner skulle då föras till en socialvårdsnämnd, som utgörs av de sammanslagna sociala nämnderna och vars inrättande förefaller ligga rätt nära i tiden. Vissa av byggnadsnämndens funktioner måste också föras till en sådan miljövårdsnämnd — och naturligtvis också hela naturvårdskomplexet. Vidare kommer sannolikt en hel del av fritidsfrågorna in i sammanhanget. Forskning måste ligga bakom allt samhälleligt agerande, och detta gäller inte minst inom miljövården. Miljö vårdsforskningen måste bedrivas mycket mera intensivt än hittills. Den statliga utredningsverksamheten likaså. Naturresursutredningen är sålunda en nyckelutredning både när det gäller forskning och statlig organisation, och den utredningen väntar vi oss mycket av. Den nytillsatta avfallsutredningen är en annan utredning som man kan ställa höga förväntningar på. Men allt detta kan dock endast vara en början till en ny miljöpolitik. Metoderna för informationsöverföring måste också utvecklas. Den forskning som bedrives i dag ger resultat, som i mycket stor utsträckning stannar i forskarnas skrivbordslådor då vi inte har en fungerande informationsöverföring från forskarnivån till den praktiska tillämpningen. Detta gäller inte bara inom miljövården utan även på en rad andra områden, På hela fältet gäller det att föra ut de resultat forskarna uppnår till dem som skall svara för resultatens omsättande i praktisk tilllämpning. Herr talman! Mycket mera kunde sägas om miljöfrågorna, men låt mig avslutningsvis bara ange en global målsättning, som kanske kan sätta in frågan i dess rätta perspektiv: Miljövård, globalt sett, är att snabbt optimera betingelserna för biologiskt liv och mänsklig aktivitet på jorden.

Herr talman! Tillkomsten av det nya naturvårdsverket hälsas med tillfredsställelse av många. Framför allt alla de människor som sysslar med miljöfrågor och som känner ansvar för utvecklingen ser med stora förhoppningar på detta verks tillblivelse. Naturvårdsverket får verkligt stora — man kanske kan säga nära nog övermänskliga — uppgifter. Miljöfrågorna är av den storleksordningen att det kommer att bli oerhört svårt att klara alia delar i det stora problemkomplex det här gäller. Därför är det också utomordentligt viktigt att verket erhåller den ställning och de resurser samt tillgång till de experter som erfordras för att lösa uppgifterna på såväl det centrala som det regionala planet. I annat fall är risken stor att organisationen inte orkar med de många och viktiga arbetsuppgifterna. Från folkpartiets sida har vi föreslagit att verket som sådant skall få en starkare ställning och bli ett generaldirektörsverk. Vi har också föreslagit något ökade resurser och att nödig expertis skall ställas till verkets förfogande, inte minst på det regionala planet. Vidare har vi krävt en bättre samordning av den nu splittrade forskningen och föreslagit tillskapandet av ett samordnande institut. Vi har framhållit att de forskningsresultat som vinnes bör på ett effektivare sätt föras ut till alla dem som inom den offentliga och privata sektorn har inflytande på samhällsplaneringen. Många <naturvetenskapliga forskningsresultat av omedelbar betydelse för samhällsplanerarna når aldrig fram till vederbörande. På den punkten instämmer jag i vad herr Norrby nyss framhöll. Naturvårdsverket får många uppgifter, och det kommer att ställas stora krav på organisation, överblick och uppföljningsförmåga. I det senare hänseendet är verket beroende av bl.a. de regionala instanserna och kommunerna. De regionala instanserna, d.v.s. länsstyrelserna med sina naturvårdsenheter, får väsentligt utökade uppgifter efter den 1 juli 1967. Länsingenjörskontoren inordnas i länsstyrelserna. Ansvaret för kontroll och övervakning av vattenskyddsåtgärder beträffande såväl jordbruket som industriella och kommunala föroreningar läggs på länsstyrelserna, ärenden om statsbidrag för vattenoch avloppsanläggningar likaså. I länsstyrelsens uppgifter skall även ingå att ta till vara friluftslivets intressen. Men trots de växande uppgifterna blir ökningen av personalresurserna tämligen ringa — enligt Kungl. Maj:ts förslag endast åtta tjänster. I detta sammanhang bör observeras att det i den regionala organisationen för närvarande finns fem heltidstjänster och en halvtidstjänst på extra stat, varför den reella förstärkningen bara blir 2!/2 tjänst. För att motsvara de krav och förväntningar som redan i inledningsskedet ställs på den nya organisationen bör en förstärkning göras på det regionala planet, Enligt vår mening hade detta lämpligen kunnat ske på det sättet, att till länsstyrelsernas förfogande för särskild expertis ställts ytterligare 500 000 kronor. Då detta förslag har fallit under utskottsbehandlingen, ber jag att på denna punkt få yrka bifall till reservationen nr 3 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 17, vilken innebär förstärkning av de regionala organens resurser. Kommunerna har och kommer att få viktiga uppgifter på naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets områden. I propositionen påvisas behovet av ökat stöd till friluftslivet och vikten av att friluftslivets behov beaktas vid samhällsplaneringen. Det är angeläget att de samhällsorgan som svarar för planeringen, främst kommunerna, vid planeringsarbetet även tar hänsyn till behovet av lämpliga rekreationsområden. Den stora betydelse som friluftslivet har i det moderna samhället motiverar att såväl staten som kommunerna engagerar sig för att skapa tillfälle till friluftsliv för så många som möjligt. Vid planeringen av nya bostadsområden är det också angeläget, säger jordbruksministern, att anläggningar med anordningar för olika former av motionsverksamhet i det fria kommer till stånd på bekvämt avstånd från bostaden. Strövområden på inte alltför långt avstånd därifrån är ett annat önskemål. Detta är exempel på uppgifter, som de kommunala organen har att gripa sig an med. Enligt propositionen är det meningen att kommunens styrelse skall ta sig an dessa uppgifter. I vissa fall kan det vara lämpligt, men enligt deras mening som står bakom motionerna I: 772 och II: 960 bör det stå kommunerna fritt att för dessa viktiga uppgifter välja det organ som man finner lämpligt. Men vi anser dessutom att det skall vara ett obligatorium att det tillskapas kommunala organ, som har att bära ansvaret för miljövårdsoch friluftsfrågorna. Frågorna är av sådan vikt att det inte får råda någon tvekan om vilket organ som här bär ansvaret. Herr talman! Låt mig till slut säga några ord om en fråga som enligt min mening kräver ökad uppmärksamhet, nämligen landskapsvården. Jag har uppmärksammat att naturvårdsbyrån inom verket skall svara för bl.a. ärenden rörande landskapsvård. Jag anser den uppgiften vara synnerligen viktig. Den hastiga förändring av landskapsbilden som sker i och med nedläggningen av ett stort antal jordbruk och därmed följande inplantering av skog är en process som kräver ökade insatser från naturvårdarnas sida. Den landskapstyp med öppna fält, betesmarker och lövskogar som präglar betydande delar av vårt land får inte försvinna. Denna landskapstyp har inte bara kulturhistoriskt värde, utan är viktig också därför att den är särskilt lämplig för fritidsändamål. I motionerna 1:370 och II: 465 har pekats på några uppslag som skulle göra det möjligt att bevara åtminstone vissa delar av det gamla odlingslandskapet. Men frågan är så stor, att den bör bli föremål för en särskild utredning, vilken lämpligen kan ske på initiativ av naturvårdsverket. När jag talar om landskapsvården tänker jag också på bebyggelsen. Vi har för närvarande möjligheter att skapa naturreservat, och statsbidrag kan utgå till detta ändamål. Men det finns ytterst små möjligheter att med statsbidrag bevara värdefulla byggnader, som kan ha mycket stor inverkan på just landskapsbilden och som kan äga stort kulturhistoriskt värde. På den punkten efterlyser jag förslag som gör det möjligt att bättre än vad som nu kan ske ta till vara det värdefulla i landskapsbilden på detta område. Herr talman! Jag yrkar även under hänvisning till vad herr Tobé anfört bifall till reservationen 2 vid jordbruksutskottets utlåtande nr 17.

Herr talman! I allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 31 behandlas bl.a. ett motionspar från centerpartiet och folkpartiet om en förbättrad miljövård. Det är ett frågekomplex som aktualiserats av dessa båda partier under många år. Under de senaste åren har vi faktiskt också fått våra synpunkter beaktade och vunnit gehör för dem i betydligt större utsträckning än tidigare. Detta noterar vi med den allra största glädje och hoppas att i fortsättningen erhålla allt större förståelse för de synpunkter vi framför när det gäller miljöns betydelse. I de aktuella motionerna har bl.a. framhållits nödvändigheten av att i allt samhällsbyggande i högre grad än som nu sker beakta miljöfaktorerna. Gör man inte detta finns stor risk att strävan efter att åstadkomma största möjliga tekniska och ekonomiska resultat leder till skadeverkningar för miljön — såväl natursom kuliurmiljön. För att lösa miljöfrågorna på naturvårdsområdet fordras samverkan mellan vetenskapsmän, tekniker, näringsliv och myndigheter. I motionerna reses bl.a. direkta krav på en bättre samordning och en bättre planering samt en bättre utbildning av befattningshavare inom naturvården. | Nu har emellertid — såsom påpekats bl.a. här i dag — framlagts propositioner i ämnet, i vilka de önskemål som framförts motionsvägen tagits upp och i viss mån tillmötesgåtts. Detta framgår även av jordbruksutskottets utlåtande nr 17, som gäller naturvårdens organisation. Ser man på det nya planverkets framtida verksamhet har också där vissa önskemål som framställts i motionerna i viss utsträckning tillgodosetts. Detta har gjort att vi från centerpartiet och jag förmodar även folkpartiledamöterna inom allmänna beredningsutskottet i år har velat avvakta och se vad riksdagens ställningstagande till dessa berörda propositioner i praktiken kommer att innebära. Utskottet har därför kunnat enas om ett gemensamt utlåtande. Centerpartiets och folkpartiets representanter har dock till utlåtandet fogat ett särskilt yttrande. I detta framhålles vad jag här sagt, samtidigt som det starkt understrykes att vi nu, trots vad som skett, endast befinner oss i begynnelseskedet av en utveckling som kommer att löpa allt snabbare och där miljöfrågorna kommer att uppta en alltmer dominerande del av samhällsplaneringen. Det är många frågor som återstår att lösa. Som det väsentligaste i det fortsatta arbetet ter sig uppgifterna att följa upp och vidareutveckla naturvårdens och planverkets arbete liksom det utredningsoch forskningsarbete som nu pågår. Vi har också i vårt yttrande velat understryka det stora behov som finns av en förbättrad och utvidgad undervisning i naturvårdsfrågor samt nödvändigheten av fortbildningskurser för de redan yrkesverksamma. Herr talman! Jag har med detta velat framhålla den betydelse vi anser att miljöfrågorna har och vidare de förhoppningar vi ställer på det nya statliga verk som skall syssla med verksamheten på detta område. Vi hoppas att man därigenom skall vinna ökad förståelse för och större beaktande av miljöns betydelse. Samtidigt vill jag understryka det intresse och den uppmärksamhet som vi allt framgent kommer att ha på denna för dagen och framtiden så betydelsefulla fråga.

Herr talman! Det av 1965 års riksdag fattade principbeslutet om inrättande av en central myndighet för hela naturvårdsområdet måste — som flera talare redan påpekat — anses vara tillfredsställande. Mot det föreslagna namnet — statens naturvårdsverk — har jag för min del intet att erinra. Detta ord torde vara det lämpligaste då det anger både att verket skall syssla med naturvård och att det är ett statligt organ vad uppbyggnaden beträffar. Den uppläggning av dess organisation som utskottsutlåtandet i dag redovisar förefaller i stort sett vettig. Det torde vara en riktig planering när man till styrelsen knyter de tre råden och före: slår fyra byråer samt en expertgrupp För min del hade jag önskat att den motionsvis framförda tanken att säkerställa lekmannainflytande i rådet vunnit beaktande. Om organisationer från näringslivet och arbetsmarknaden samt från den ideella sidan fått vara med, hade garanterats — vilket vi alla finner angeläget — att råden företräder största möjliga antal intresseriktningar. På denna punkt har utskottets skrivning inte lugnat mig riktigt. Då det gäller den föreslagna expertgruppen kontra lantbruksnämnden som rådgivare vid värdering av mark vid förhandlingar med markägare, vill jag försöka tro på möjligheten av, som utskottet på s. 22 skriver, »samråd med lantbruksnämnd». Jag skall i dag inte orda om vad som gäller verkets struktur och dess förhållande till länsstyrelserna. Jag vill gå direkt på frågan om landskapsoch miljövård. Jag vill fråga så här: Vad kommer naturvårdsverket att betyda i praktiken för miljövården och i syn nerhet för landskapsvården? Vilka befogenheter får det i praktiken? Vad blir dess inflytande i realiteten? Vad kan vi hoppas här? Låt mig få ta ett konkret exempel, nämligen Vindelälven. Jag vill inte här i dag dra upp en diskussion om Vindelälven — en sådan kommer nog senare. Men regleringen av dess källor och utbyggnaden av dess fall och de förändringar av dess dalgång med 30—40 mil landskap som nu planeras av ett annat statligt verk ger oss anledning att tänka på naturvårdens möjligheter. Vad kan det nya verket här göra för landskapsvården? Detta är en mycket aktuell fråga. Jag skulle inte ha nämnt den, om inte så mycket skall hända just i sommar. Redan under juni väntas dom beträffande Långfors kraftstation och dess utbyggnad, och den 28 augusti i år sammanträder enligt uppgift vattendomstolen för en förberedande förhandling som äger rum antingen i Laisvall eller möjligen i byn Adolfström längst uppe i det område som skall överdämmas vid Gautos reglering. Till medio av oktober har man förhandsannonserat huvudförhandlingarna för den aktuella regleringen av Gautojaure. Riksdagen samlas först därefter i slutet av oktober, men den 1 juli börjar det nya naturvårdsverket sitt arbete. Jag kan inte låta bli att tänka på vad det skulle kunna uträtta härvidlag. Kungl. Maj:t har som bekant begärt att få sista ordet när domen är fälld. För min del är jag inte helt lugnad därav. Det finns negativa erfarenheter tidigare av vad detta inneburit. Jag delar herr Norrbys uppfattning om att miljöpolitiken i dag är den verkligt viktiga politiken. Vi skall därvidlag inte gå för lätt fram och inte ha för bråttom. År 1850 bodde, enligt vad som uppges i utlåtandet, 90 procent av landets befolkning på landsbygden. År 1967 var samma befolkning bara 25 procent av vårt lands innevånare. Då vi känner till tätorternas avigsidor och vet om den ökade fritidens problem och då vi vill värna om det rörliga friluftslivet, som verkligen behöver främjas, då är det självklart att vi också bör ha tillgång till så många områden som möjligt med en orörd natur och att den oreglerade Vindelälven får vara kvar. På s. 3 i jordbruksutskottets utlåtande nr 17 står det: »Våra naturtillgångar är i flertalet fall knappa och i många fall kan de inte förnyas. Detta tvingar oss att hushålla med dem på bästa sätt. Detta bör ske främst genom planering, rådgivning och övervakning från samhällets sida.» Det är riktigt. I denna planering är Vindelälven ett exempel på de tillgångar vi måste spara, ty de kan inte förnyas. Det går inte att få dem tillbaka. Jag tar alltså detta tillfälle i akt att i förbigående också råda regeringen att inte röra vid Vindelälven, och jag uttrycker en förhoppning om att det nya verket för naturvård skall övervaka att här inte sker någon misshushållning. Kanske blir frågan om Vindelälvens bevarande naturvårdsverkets första stora kraftprov. Här vill jag instämma i vad herr Tobé sade om naturvårdsverket. Jag känner i dag mycket starkt mitt ansvar som människa och som medlem av en beslutande generation, vars handlingar har väldiga konsekvenser för kommande släkten. Fördenskull hoppas jag att det nya verket verkligen skall kunna utföra naturoch miljövård.

Herr talman! Eftersom jag tillhör de riksdagsmän som under cirka 25 riksdagsår försökt att väcka intresset för fritidsfrågor och för att man skall försöka skydda den svenska naturen, måste jag säga att min tacksamhet gentemot fritidsutredningen är stor. Speciellt tacksam är jag mot jordbruksministern och hans medhjälpare för att dessa framlagt en proposition, som tar upp hela det stora komplexet i fråga om naturvård m.m. Jag har anledning att uttala tacksamhet för det.

Men, herr talman, tyvärr tror jag att dessa åtgärder sätts in alltför sent.

Samma inställning mötte man när man 1950 försökte skapa skydd för våra vattendrag; det var hopplöst. De svenska vattendragen är nu så starkt förorenade att t.o.m. regalskeppet Wasa måste dragas upp och sättas på land. Det har i dag talats speciellt om oljeutsläppen. Det var egentligen en murare vid namn Runo Svensson som bodde i Karlskrona, som första gången påtalade faran av oljeutsläppen, speciellt för fågellivet. Den gången sade s.k. experter: »Det är överdrivet, det är inte möjligt att han kan ha rätt.» För min del är jag mycket tacksam mot alla dem som har medverkat till det intresse som just nu visas denna fråga. Jag hoppas att den nuvarande jordbruksministern och hans medhjälpare skall fortsätta med att försöka lösa de problem som återstår. De är oerhört många. Herr Norrby tog här upp miljöfrågan. Det är glädjande att den unga generationen bättre än den äldre förstår vilken tillgång svensk natur är för både människor och samhälle.

Om na turvårdsverket skall kunna fungera och komma till rätta med problemen måste vi få sådana tjänster i mikrobiologi och — framför allt — i limnologi. Om vi inte kompletterar detta verk med forskning så snabbt som möjligt har vi inte möjlighet att klara de uppgifter som förestår. Det är också angeläget att vi gör klart för oss att vi måste tillföra tillräckligt mycket mark och vatten till friluftsoch strövområdena. Jag har även den uppfattningen att naturvårdsverket kommer att bli en utomordentlig kompletterande institution i vad gäller hälsooch sjukvård i vårt land. Jag hoppas innerligt att kommuner och landsting lika väl som staten på ett vettigt sätt skall kunna köpa in tillräckligt stora fritidsområden. Fru Sundberg talade om att vi har förstört naturen — det håller jag med henne om — och att vi nu måste betala tillbaka. När jag hörde dessa ord kom jag att tänka på hur jag år 1935 stod på kyrkogården i Kaunas, där några krigsveteraner samlades kring ett monument, på vilket det stod: »Giv tillbaka vad du tagit!» Det var Litauen som riktade denna maning till Polen. Visst kan vi i dag på tal om naturförstörelsen säga: »Giv tillbaka vad du tagit!», men tyvärr kan vi aldrig utplåna de sår som vi har vållat i naturen. Det är vidare nödvändigt att vi lär oss respektera både fauna och flora.

Därför borde naturvårdsverket kunna ingripa i förebyggande syfte och alltså bedriva en framåtsyftande verksamhet. Tyvärr har vi förstört så mycket att det är svårt att klara hela detta problem. Herr Svenning talade om att man borde göra någonting i fråga om koloni områdena. Jag hyser samma uppfattning, ty koloniområdena — inte minst i anslutning till större tätorter — har en oerhört stor uppgift att fylla. De människor som vårdar en egen täppa har inte den benägenhet att förstöra naturen som vi möter på andra håll. Det är också tacknämligt att alla i dag vill vidta kraftåtgärder för att lösa dessa problem. Tänk om ämbetsverken, tjänstemännen och riksdagen hade haft denna inställning för några år sedan, hur många miljoner kronor och hur stora naturvärden hade vi inte då räddat! Herr talman! Det finns ytterligare två frågor som vi har anledning att säga ett par ord om. Den ena gäller min gamla käpphäst allemansrätten. Jag hop. pas att naturvårdsverket inte skall försöka bli någon lagtolkare på detta område. Hur välkommet detta verk än må vara, kan jag knappast tro att det blir vuxet en sådan uppgift. Utskottet har nog vid behandlingen av motionen vad avser frågan om allemansrätten missuppfattat det hela. Efter vad jag förstår vill motionärerna endast understryka vikten av att det i instruktionerna till olika myndigheter skall beaktas och slås vakt om de värden som allemansrätten företräder. Någon civilrättslig prövning eller lagstiftning kan aldrig komma i fråga på detta område. Även om utskottet således kanske har missförstått det hela vill jag tolka det så, att Kungl. Maj:t, när detta skall tillkännages, har möjligheter att göra det på ett sådant sätt att de myndigheter det gäller skall kunna klara även denna uppgift. Jag tror därför inte att man behöver göra annat än vädja till Kungl. Maj:t i denna fråga. Även jaktfrågan har många gånger diskuterats här i riksdagen. Det har då speciellt gällt den fond som delar ut pengar till ett förbund bland jägarna men glömmer det andra.

Jag vädjar till statsrådet med den förhoppningen att, när man nu kommit så långt på naturvårdens område som vi faktiskt gjort i dag, statsrådet i fortsättningen måhända har större möjligheter att pröva de frågor som motionsvis har framförts. Herr talman!

Jag ber att än en gång få både tacka och lyckönska dem som har deltagit i slutavgörandet av denna fråga. Jag förutsätter jämväl att alla de tjänstemän och andra, som engageras i detta verk, skall ägna den tid och visa det intresse och personliga engagemang för verksamheten som krävs för att ge friluftsfrågorna det innehåll och den framtid de är värda.

Herr talman! När vi nu behandlar frågan om det nya verk, statens naturvårdsverk, som kommer att sköta om natur-, vattenoch luftvården i vårt land, konstaterar man med tillfredsställelse att jaktoch viltvården fått sin givna plats i verket. Det är helt i linje med min personliga uppfattning; och jag skall därför lova att jag i dag inte kommer att skjuta skarpt. Vi är nu inne i den årstid då naturen behöver lugn och ro, eftersom den befinner sig i en period av pånyttfödelse och jag skall för söka vara så stillsam och hovsam som möjligt. Jag vill emellertid nämna att jag och några andra kammarledamöter har väckt en motion nr 942 i denna kammare, där vi hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om en utredning angående disposition av jaktvårdsmedlen. Vad som föranlett motionen är den knapphändiga skrivningen i propositionen vad beträffar jaktoch viltvården. Det är faktiskt knappt en rad som har ägnats åt detta i propositionen. Enligt propositionens förslag kommer det nya verket att indelas i fyra byråer. En av dessa byråer kommer att få namnet naturvårdsbyrån, och under den kommer en sektion för jaktoch viltvården att sortera. Det är i och för sig en riktig åtgärd som vi motionärer är mycket nöjda med. Tidigare har, enligt vad jag fått reda på, Svenska jägareförbundet fått fungera som remissorgan även när det gäller andra jägarorganisationer som «sökt jaktvårdsanslag hos Kungl. Maj:t. Detta finner inte vi motionärer vara riktigt, framför allt därför att Svenska jägareförbundet självt gör anspråk på jaktoch viltvårdsmedlen och enligt vår mening således är part i målet. Vi anser att om Svenska jägareförbundet kopplas bort i sådana sammanhang och frågorna överförs till det nya verket, statens naturvårdsverk, skulle det bli en mera opartisk bedömning. Jag tror också att samtliga här kan dela den meningen. En sådan ordning står i bättre överensstämmelse med demokratiska regler och principer. Av jordbruksutskottets knapphändiga skrivning också i detta ärende vågar man gissa sig till att utskottet har samma uppfattning. Utskottet säger sålunda: »Sådant yttrande kan alltså i fortsättningen förväntas komma att inhämtas från statens naturvårdsverk.» Utskottet anser därför att skäl inte finns för de farhågor motionärerna anför. Detta uppfattar jag som en garanti för att alla ansökningar om anslag av jaktvårdsmedel blir opartiskt behandlade, utan inblandning av en part som själv får anslag och till och med erhåller det mesta av anslagsmedlen. Det måste vara riktigt att även andra jägarförbund, t.ex. Jägarnas riksförbund, som också bedriver jaktoch viltvård, skall kunna få del av dessa medel. Vi har ju diskuterat detta tidigare flera gånger i riksdagen, och jag hoppas verkligen, att man nu får till stånd en annan tingens ordning. Jag vill, innan jag slutar mitt anförande, fråga utskottets talesman, om han anser att jag på denna punkt bedömt utskottsutlåtandet riktigt. Om jag inte skulle ha gjort det, anhåller jag att bli rättad av talesmannen för utskottet. Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande.

Herr talman! Jag ber först att helt och fullt få instämma i det uttalande som herr Lundberg nyss gjorde. Jag har full förståelse för att herr Lundberg i dag känner sig stolt över det som nu är på väg, och jag har en stark känsla av att han är den i kammaren som har den största rätten att vara till freds. Även om han inte är tillfredsställd i alla avseenden måste han efter sin långvariga strävan nu känna sig i hög grad nöjd med resultatet. Herr talman!

Motionen var mycket kort och enligt min mening svår att missförstå, men till vår häpnad finner vi motionärer att jordbruksut skottet likväl lyckats att helt missförstå den. Jag vet inte om man har ansträngt sig över hövan, men det verkar som om man verkligen hade ansträngt sig att slippa svara på motionen.

Vi motionärer har inte alls begärt någon utredning om allemansrättens innehåll. Vi har inte med ett ord berört den delen av problemet utan har endast föreslagit att riksdagen uttalar sig för att naturvårdsverket skall få instruktion att handla i enlighet med allemansrättens principer. Jag fortsätter att citera utskottets skrivning: »Tredje lagutskottet förutsatte i sammanhanget att statens naturvårdsnämnd tog till vara de möjligheter som finns att skapa större klarhet i allemansrättsliga frågor.» Därefter slutar utskottet med att skriva att det under hänvisning till det sagda avstyrker bifall till motionerna. Herr talman! Enligt min mening är detta en något egendomlig slutledningskonst men jag har upphört att förvånas. Det ingår som bekant i riksdagens mönster att motioner skall avslås och då spelar det inte så stor roll hur detta motiveras. Men nog tycker jag att detta avslag är festligt. Vi motionärer finner att detta problem — som växer för varje dag vore värt en sakligare behandling, detta så mycket mer som man samtidigt gjort sig besväret att citera vad tredje lagutskottet tidigare skrivit, vilket riksdagen faktiskt accepterat. Med ett tillstyrkande skulle man alltså inte ha beträtt några nya och obanade stigar, om det nu är det som jordbruksutskottet är så rädd för. Vid många tillfällen såväl här i riksdagen som i flera andra fora i vårt land har det uttryckts missnöje med utvecklingen av den breda massans kulturella intressen. Det har framhållits att det materialistiska tänkandet varit alltför dominerande, och jag kan inte säga annat än att ett sådant resonemang haft fog för sig. Man kan emellertid inte undvika att märka att det under de senaste åren vuxit fram en allt större önskan inom de bredare lagren att komma ut i naturen, att söka vederkvickelse och vila i skog och mark. Inte minst för oss här i riksdagen måste det vara angeläget att på alla sätt stödja en sådan önskan. För egen del vet jag ingenting mer vilsamt och återhämtande än ett besök i naturen, gärna så orörd som möjligt. Men i och med att jag första gången besöker en orörd natur, så är den inte längre orörd, och konsekvensen av den utveckling vi har blir att vi får allt svårare att finna sådana platser. Men vi bör alla så långt det är möjligt medverka till att underlätta för människorna att tillgodose deita behov. Det är också riktigt som det har sagts tidigare, att utvecklingen i samhället under rätt många år medfört att vi fått en alltmer koncentrerad bebyggelse till städer och tätorter. Man har nu ganska klart för sig att 90 procent av landets bebyggare om ungefär 20 år kommer att vara koncentrerade till tätorter och städer. Vi måste alltså vara medvetna om att detta problem växer med lavinartad hastighet. Det är då rätt egendomligt att riksdagen inte skall våga uttala sig för allemansrättens principer utan att fördenskull fastställa dessa i klar lagtext. Jag har ingen anledning att hoppas på en ändrad inställning hos jordbruksutskottet. Jag får därför liksom herr Lundberg rikta en vädjan till statsrådet att beakta dessa problem när reglerna för naturvårdsverket skall utformas. Jag kan inte tänka mig annat än att det skulle vara möjligt att i en instruktion ge klart uttryck för en önskan att dess olika tjänstemän som ett mål för sin verksamhet skall ha att bevaka allemansrättens principer. Jag skulle gärna ha velat fråga utskottets talesman om det verkligen är så, att jordbruksutskottet inte vill att naturvårdsverket skall handla i enlighet med allemansrättens principer. Det är nämligen innebörden av dess avstyrkande av vårt förslag, och det tycker jag ställer utskottets utlåtande i en något besynnerlig dager. Herr talman! Jag vill sluta med att ytterligare upprepa min förhoppning om att det vid utformningen av reglerna skall vara möjligt att ge uttryck för allemansrättens principer utan att de därför behöver spikas i detalj.
Herr talman! Det har från denna talarstol i dag uttalats många vackra lovord om det föreliggande förslaget, och det har ställts stora förhoppningar på det naturvårdsverk som vi nu skall besluta om. Jag vill gärna instämma i detta. Men eftersom jag har haft förmånen att under ett par års tid få deltaga i det praktiska arbetet med naturvårdsfrågorna på det regionala planet, har jag något funderat på hur det kommer att bli i praktiken på det regionala planet. Jag kan inte hjälpa att jag då måste sätta ett litet frågetecken 1 marginalen. Vi hade väl räknat med att då det nu skall bli en naturvårdsenhet inom länsstyrelserna, så skulle vi därmed också få ökade personella resurser. Men av de uppgifter jag haft tillgängliga framgår exempelvis, att de personalresurser som avsatts för naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Kronobergs län är mindre än ingenjörskontorets nuvarande personalresurser. Vi vet att dessa enheter kommer att få betydelsefulla frågor att handlägga inte minst när det gäller vattenvården. När därtill kommer naturvården inser man att det är nödvändigt att dessa enheter får väl tilltagna personella resurser. Även i det län som jag representerar och som ligger i ett landskap som ofta brukar benämnas »det mörka Småland» spelar vattenvårdsfrågorna en betydande roll, och vi ägnar dem mycket arbete och kommer att göra det även i fortsättningen. Skall vi på länsplanet kunna effektuera naturvårdslagens intentioner måste vi också ha ekonomiska och personella resurser för inventeringsarbetet, för planeringsarbetet och för att kunna bilda oss en uppfattning om vad det är vi i första hand måste ägna vår uppmärksamhet. Här finns oerhört stora uppgifter, och får vi inte personella resurser kan vi inte fullgöra dem. Om man inrättar ett verk och därmed bygger upp en organisation på riksplanet så hjälper det oss inte, om vi inte får tillräckliga resurser på det 1okala planet. Jag menar att man inte i tillräcklig utsträckning tillgodosett behovet på länsplanet. Jag skulle, i likhet med en del tidigare talare i dag, vilja vädja till departementschefen att man i det fortsatta arbetet verkligen ser till att ge instanserna på länsplanet sådana resurser. Det är nödvändigt, om vi skall kunna fullfölja de uppgifter som vi blir förelagda. Vi har t.ex. i vårt län hittills tillfälligt fått anlita sakkunniga, som tidvis gjort inventeringar och utredningar av olika frågor. Men det visar sig att dessa uppgifter är så stora och vittomfattande, att det inte i längden är hållbart att lägga upp arbetet så. Det går inte att genomföra planeringsarbetet, om vi inte får tillräckligt med personal. Vad vi behöver är biologer, personer som kan delta i och ta ansvar för det direkta naturvårdsarbetet. Vi behöver i vårt län en naturvårdsintendent med den utbildning som uppgiften kräver. Jag vill, herr talman, avsluta detta mitt korta inlägg med en vädjan till herr jordbruksministern att dessa synpunkter beaktas vid den fortsatta handläggningen av frågan, så att vi kan följa upp naturvårdslagens intentioner. Vi är mycket angelägna att göra det.

Herr talman! Den långa talarlistan till trots är enigheten påfallande stor om jordbruksutskottets utlåtande och om det kommande naturvårdsverket. Bakom utlåtandet står också ett i allt väsentligt enigt utskott. Endast tre reservationer föreligger och ingen av dem har någon särskilt omstörtande karaktär. I reservationerna 1 och 3 yrkar högerns representanter i utskottet på en ganska omfattande korrigering av organisationsplanen, en omstöpning som ter sig orealistisk med hänsyn till alla de utredningar som ligger till grund för förslaget.

Beträffande reservationen 2 till jordbruksutskottets utlåtande är läget något allvarligare, eftersom hälften av utskottets ledamöter har anslutit sig till den. I sak är det dock ingen stor fråga. Tvisten gäller huruvida en länsingenjörstjänst skall indragas eller inte. Enligt propositionens organisationsförslag skulle en länsingenjörstjänst bli övertalig och indragas.

Vi som företräder utskottet finner det något vårdslöst att så här på en slump ändra på den föreslagna personalstaten. Reservanterna åberopar att oljeskyddsutredningen har föreslagit inrättandet av en särskild tjänst för oljeskadebevakningen men säger samtidigt att tjänsten bör förbehållas en kvalificerad kraft med kemisk-teknisk utbildning. Huruvida en länsingenjör är rätte mannen i det fallet undandrar sig mitt bedömande. Oljeskyddsutredningens betänkande är på väg till riksdagen så till vida, att det nu är föremål för vidare utredning och prövning. Att då föregripa det förslag, som är att vänta, genom att inrätta tjänster vore väl litet vårdslöst. Det är ju ännu inte heller klart hur ansvaret för oljeskyddsberedskapen skall fördelas mellan de skilda myndigheterna. Denna reservation är således tämligen opåkallad, och jag vill för min del framhålla att det är angeläget att kammaren på denna punkt följer utskottet. Jag är tacksam för att herr Lundberg inte längre har några önskemål om lagstiftning beträffande allemansrätten. Utskottet — det kan ju också gälla herr Henningsson — har den meningen att lagstiftning och över huvud taget generella preciseringar skulle innebära stora förluster för fritidsfolket. Allemansrätten är en hävdvunnen förmån av ganska enastående slag, och vi bör vara aktsamma om den på allt sätt. Generella preciseringar är olämpliga då förhållandena är så olika i skilda delar av landet. Den kan inte bli densamma på Gotland som i fjällen, den kan inte bli densamma på Kullaberg som på Sulitelma, det måste vi ha klart för oss. Det är självklart att dessa länsnaturvårdsenheter som organiseras kommer att vara ett stöd och en bevakare av allemansrätten så långt det nu är rimligt. Till herr Nilsson i Agnäs vill jag säga: Naturvård är inte bara naturro mantik. Den får inte uppfattas — som herr Nilsson synes ha gjort — som någon konserverande — och museal — verksamhet. Det är här fråga om en förnuftig resursanvändning till människornas nytta och glädje. Herr Wikner frågade på vad sätt Svenska jägareförbundets inflytande på jaktoch viltvård påverkades av denna reform, På det kan jag svara att den inte på något sätt förändrar förbundets ställning. Med detta ber jag, herr talman, att i alla delar få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets ärade talesman tog upp den lilla nedbantning på naturvårdsverkets område som högerreservanterna föreslagit. Han uttryckte uppfattningen att det skulle vara onödigt att vidtaga dessa förändringar, eftersom man där så väl behövde den personal som man tagit upp. Vi har, såsom jag påpekat, flyttat över ett antal personer till det regionala området för att de där på ett bättre sätt skall kunna handha de uppgifter, som finns på länsplanet, och vill att naturvårdsverket skall uppbyggas på grundval av de erfarenheter som man där efter hand kommer att vinna. När ett nytt verk skapas tror jag att det är oerhört väsentligt att ge utrymme för en tillväxt med ledning av de erfarenheter som så småningom kommer att göras, så att verket i mån av behov kan utöka sin verksamhet och inte från början binds till en statisk ram. Jag tog som exempel på denna punkt det rörliga friluftslivet. Enligt propositionens förslag skall fem personer tillsättas för att sköta det rörliga friluftslivets anslagsäskanden och härtill hörande problem, en uppgift som tidigare handhafts av en person på halvtid. Reservanternas förslag att dra in en byrådirektörstjänst på detta område torde knappast vara för långtgående, ty vi vet av erfarenhet att man i början på ett billigare sätt kan driva denna verksamhet. Dessutom har departementschefen uttalat att de frivilliga organisationer som finns för det rörliga friluftslivets verksamhet är utomordentligt värdefulla.

Herr talman! Det som uppkallar mig till ett ytterligare anförande är herr Lundmarks uttalande, att det var vårdslöst av motionärer och reservanter att på en höft ändra på den i propositionen framlagda personalstaten. Men skulle vi följa den linjen skulle vi ju aldrig kunna motionera om några förändringar i personalstater, och det måste vi väl ändå som riksdagsmän ha rätt att göra. Den reservation som jag yrkat bifall till avser en så måttlig ändring som att man i stället för att dra in en tjänst behåller den men ändrar tjänsteuppgifterna något. En så liten ändring måtte väl även jordbruksutskottets majoritet kunna godtaga. — Nog om det! Jag skulle vilja säga ytterligare några ord rörande frågan om den centrala och den regionala organisationen, eftersom den varit uppe till diskussion. Det är ju på det sättet, som också anförts tidigare, att anslagen till den organisation som nu fastställes måst behandlas av två olika utskott här i riksdagen. Man ser det som en helhet — jordbruksministern har behandlat hela frågekom plexet, från toppen ned till regionerna. Men jordbruksministern kan inte lägga fram förslag beträffande den regionala skötseln av frågorna, utan det görs av ett annat statsråd och förslaget i denna del behandlas av ett annat utskott. Vi har sålunda inte kunnat föra diskussionen på rätt sätt, och jag har rest invändningar mot att man — utan några reservationer från förslagsställarna, d.v.s. de två statsråden — slagit in på denna organisationslinje. Vi vet att det kommer ett förslag i frågan från länsförvaltningsutredningen. Men vi vet inte till vilket resultat denna utredning kommer. Det hänger samman med länsindelningsutredningens ställningstagande men vi vet att det finns en bred opposition däremot och att det därför eventuellt kan bli en helt annan typ av organisation. Antingen vi nu får naturvårdsenheter i länsstyrelserna direkt under landshövdingen eller naturvårdseller miljövårdsenheter i det nya stockholmslänet, blir förbindelsen mellan dem och naturvårdsverket försvårad jämfört med förbindelsen mellan planverket, länsarkitekten, lantmäteristyrelsen, överlantmätaren o. s. v. Jag tycker man kunde ha ägnat en liten tanke åt denna principfråga och förklarat sig villig att pröva detta system tills vidare, dock med vetskap om att det innebär vissa risker. Denne naturvårdstjänsteman i länsstyrelsen får en betydligt sämre ställning än vad andra experter har, och han behöver ha en stark ställning gentemot de exploaterande krafterna i vårt samhällsliv som är mycket mäktiga.

Herr talman! Det var ett yttrande av utskottets talesman herr Lundmark som gjorde att jag har begärt ordet. Han sade att jag skulle ha frångått önskemålet om lagstiftning i fråga om allemansrätten. Jag vill bara upplysa herr Lundmark om att jag aldrig önskat en lagstiftning i denna fråga. Ett sådant önskemål finns ingenstans i mina anföranden från 1940-talet fram till i dag. Jag har tvärtom sagt att allemansrätten är alltför värdefull för att man skulle låta juristerna förstöra denna gamla fina folkliga rättighet och tradition. Men jag vill också säga att 1950, när man över lag höll på med att få bort allemansrätten, var jag av den uppfattningen att vi hade anledning att väcka den till liv. Att jag i dag inte behöver tala så mycket allemansrätt är ju för att svenska folket numera vet vad allemansrätten är och nu självt slår vakt om den; även myndigheterna och inte minst den nuvarande jordbruksministern har mycket stor respekt och förståelse för denna sak. Ait jag inte aktualiserat vissa detaljer och frågor i dag är ganska naturligt, ty för mig i dag är det den stora principen och framtidsvyn som är det väsentliga. Därför har jag inte motionerat 1 detta sammanhang men jag har velat ge uttryck åt min uppskattning — och jag tror svenska folkets uppskattning — av den nuvarande jordbruksministern. Jag har velat ge en honnör åt honom, ty han är den förste jordbruksminister under den tid jag kan överblicka — med undantag av den historiska tiden, men det är en annan sak — som har visat en positiv vilja och inte bara pratat om naturvård och fritidsfrågor utan i praktisk handling gjort något. Det tycker jag är det väsentliga i dag, och därför har jag inte heller gått in på detaljer.
Herr talman! Jag hoppas att herr Lundmark inte missförstått mig. Jag läste högt ur utskottets utlåtande där det bl.a. står så här: »Framställning om bidrag ur fonden görs enligt nuvarande ordning direkt till Kungl. Maj:t. Över Svenska jägareförbundets årliga anslagsframställning har enligt vad utskottet erfarit hittills regelmässigt inhämtats yttrande från tillsynsmyndigheten över jakten och viltvården i riket.» Sedan tillägger utskottet: »Sådant yttrande kan alltså i fortsättningen förväntas komma att inhämtas från statens naturvårdsverk.» Jag fattar detta så, att det skulle vara statens naturvårdsverk enbart, och det var det jag frågade om. Nu säger herr Lundmark att den nya ordningen inte kommer att ändra de förhållanden som rått tidigare. Jag uppfattar detta så, att Svenska jägareförbundet även i fortsättningen skall vara ett remissorgan när det gäller dessa anslagsfrågor, och det är just detta som vi motionärer vill ha bort. Det är alltid så att suddigt skrivna utlåtanden är svåra att tyda, och jag förstod att här kunde faktiskt ligga en hund begraven. Därför ville jag också att utskottets ärade talesman skulle gräva upp den hunden och tala om hur det förhåller sig med denna sak. Nu har han faktiskt gjort det. Jag är naturligtvis mycket glad åt att det inte är utskottet och dess talesmän som kommer att behandla dessa anslagsfrågor. Jag tror jag litar mer på Kungl. Maj:t och jordbruksministern i dessa frågor.

Herr talman! Herr Lundmark har som utskottets talesman ett något egendomligt sätt att svara på vad som anförts. Trots att jag i mitt första anförande sade ifrån att det inte på något sätt begärts någon lagstiftning i detalj om allemansrätten, vidhåller herr Lundmark sitt uttalande, precis som om det hade funnits sådana anspråk Av vad jag sett i de föreliggande motionerna kan man inte heller ha gjort någon sammanblandning, ty det finns inte någon motion som varit inne på frågan om en detaljreglering av allemansrätten. Men likväl fortsätter herr Lundmark som om vi skulle ha begärt detta. Han svarade inte på den fråga jag direkt ställde — jag förstår att den besvärade honom — om ett avslag på motionen skulle innebära att jordbruksutskottet ansåg att det nya naturvårdsverket inte skulle handla i enlighet med allemansrättens principer. Den frågan hade jag varit mycket mer angelägen att få svar på än att herr Lundmark skall fortsätta med ett missförstånd som det inte finns någon reell bakgrund till.

Herr talman! Jag vill i första hand trösta herr Henningsson med att säga att jordbruksutskottet förutsätter att naturvårdsverket följer frågan om allemansrätten med uppmärksamhet.

Det kan hända att motionären Henningsson och jag missförstått varandra när han talar om principer och inte om preciseringar. För mig hade dessa två saker ungefär samma innebörd. Vad vi i jordbruksutskottet var eniga om var just att vi ansåg generella gränsdragningar beträffande allemansrätten olämpliga, eftersom den, som jag redan har sagt, har så olika innebörd i olika delar av landet. Herr Tobé framhöll att riksdagen skulle äga suveränitet att även kunna korrigera en uppgjord personalstat. Jag kan hålla med honom om att vi bör ha en sådan rätt, men i det fall han åsyftade har vi inte den organisationsform klar, i vilken denna tjänst skall ingå, och då är det även formellt diskutabelt att utnyttja en sådan suveränitet. Vi har, herr Wikner, med naturvårdsverket fått en ny tillsynsmyndighet för jakt och viltvård, i övrigt förändras ingenting. Denna = tillsynsmyndighet skall på samma sätt som den tidigare lämna utlåtanden till Kungl. Maj:t i frågor om anslag och dylikt. Om jag minns fel beträffande herr Lundbergs inställning till en lagstiftning om allemansrätten får herr Lundberg ursäkta mig. Jag hade faktiskt den föreställningen att herr Lundberg för åtta, nio år sedan ställde allvarliga anspråk på en sådan lagstiftning, men jag har inget pålitligt minne.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord med anledning av att jag var ledamot av den fritidsutredning, vars förslag ligger till grund för en del av denna proposition. Fritidsutredningen, som lade fram tre betänkanden, önskade naturligtvis kraftigt ökade satsningar på olika områden av friluftslivet, och på den s.k. rörliga delen av friluftslivet framlades konkreta önskemål. Det är naturligt att i det budgetläge, som vi befinner oss i, inte minst nya områden måste finna sig i hårda nedprutningar. Det har skett också på denna punkt. Jag vill begagna tillfället att understryka först och främst de mycket värdefulla insatser som kommunerna kan göra som ett komplement till och en uppföljning av statliga initiativ. Vidare vill jag understryka värdet av att de samhällsinitiativ som tas i mycket stor utsträckning inriktas på markfrågan. Om vi inte löser markfrågan för friluftslivet — det gäller både för det rörliga friluftslivet och för fritidsbebyggelsen — på ett tillfredsställande sätt, tror jag att alla andra åtgärder blir något av ett slag i luften.

Vi kommer kanske att ta sex—sju veckors semester, men vad blir glädjen av den semestern om vi inte kan bada i de flesta av våra vattendrag, om man inte behöver ett spinnspö för att dra upp fisken utan den ligger i vattnet med buken uppåt, och det bara är att plocka upp den? Vad blir det då för glädje av den längre fritiden? Vi kan få ett samhälle där vi med hjälp av forskning och annat kommer att ha en näringsrik och utmärkt hygieniskt förpackad kost, men vi andas in, drastiskt uttryckt, cancerluft därför att vi inte klarat luftföroreningarnas problem. Jag vill varna för den överdrivna tron på att all privat konsumtion är tillfredsställande och höjer levnadsstandarden, medan satsningar på den offentliga sektorn minskar den enskildes frihet. Detta är ett utomordentligt exempel på att en samhälleligt utbyggd offentlig sektor kommunalt och statligt verkligen bidrar till att skapa valfrihet för den enskilde. Jag skulle vilja uttala som ett sista önskemål på denna punkt i dag, att regeringen och riksdagen i framtiden, när utvecklingen nu rullar i gång, skall sätta satsningarna på fritidspolitiken högst upp på listan. Vi vet att det de närmaste åren kommer att bli trångt om utrymmet. Men i själva verket innebär det för medborgarna en utomordentligt värdefull satsning, om fritidspolitiken får vara med och ta större resurser i anspråk i framtiden.

Herr talman! Jag har inte suttit på denna fråga i utskottet. Jag delar dock helt jordbruksutskottets uppfattning, och jag yrkar bifall till utskottets förslag. Jag begärde ordet med anledning av herr Wikners anförande, där han välvilligt utlovade att inte avlossa några skarpa skott i debatten på grund av behovet av lugn i markerna under vårmånaderna.

Allemansrätten får inte vara någon sorts helig ko, som man inte får röra på. Herr Lundberg har här tidigare pekat på de misstag, som vi gjort i det förgångna och som lett till de missförhållanden på olika områden som vi har i dag. Det är väl likadant här. Om allemansrätten skulle komma att innebära, att det vilda inte får den fred under vårmånaderna som det behöver, får vi kanske beträffande faunan samma förhållande, som herr Carlsson i Tyresö nyss var inne på beträffande fisket. Där fanns det ändå fisk med buken i vädret. Men om det inte finns någon fauna kvar, då har allemansrätten icke fyllt sin uppgift på rätt sätt. Även i detta sammanhang får man kanske korrigera saker och ting, om man vill åstadkomma det resultat som är önskvärt.

Herr talman! Jag är medveten om den olämpliga tidpunkten för en mera omsorgsfull motivering för denna motion. Allmänna beredningsutskottet avstyrker motionen nr 838, i vilken hemställts om initiativ till en samordning av den forskning och utredande verksamhet som bedrivits och bedrives i de nordiska länderna i syfte att snabbare åstadkomma åtgärder för att ändra rådande rollfördelning mellan män och kvinnor. Utskottet avstyrker med samma förnöjsamma motivering som förra året, då en motion av fru Ryding m.fl. om en allsidig utredning beträffande de sociala och ekonomiska konsekvenserna av nu rådande könsrollsmönster och förslag till samhälleliga åtgärder för att avskaffa desamma avslogs av riksdagen. Enligt min mening råder det på alla områden en alltför stor förnöjsamhet då det gäller dessa frågor. Beträffande samordning av forskning och utredande verksamhet i de nordiska länderna framhåller utskottet, att det enligt inhämtade uppgifter förekommer ett visst samarbete. Motionärerna har inte varit ovetande härom men anser att det är otillräckligt. Vad som pågår är framför allt en sociologisk forskning som i och för sig är mycket betydelsefull. Sedan beror ju allt på vilka resurser i personellt och ekonomiskt avseende som kan ställas till förfogande för att åstadkomma någonting på grundval av de framkomna forskningsresultaten. Jag vill påstå att det går sakta även då det gäller den psykologiska forskningen, och att vi saknar en mera fullständig sociologisk forskning om kvinnornas sociala och politiska participation. Vad som hittills har ägnats den största uppmärksamheten är kvinnornas deltagande i arbetslivet och deras löneförhållanden — vilket är ytterst betydelsefullt — men däremot är förändringarna inom utbildningen, i kulturlivet, inom familjen och i det politiska livet betydligt sämre klarlagda. Jag skall, som jag redan inledningsvis betonade, inte upptaga kammarens tid med någon mera omsorgsfull behandling av själva frågan om jämlikhet mellan könen. Jag vill emellertid erinra om förra årets motion kring samma problematik som också fick en ganska kort behandling.

Vad är det egentliga motivet till motionen? Ja, mycket är lika i de nordiska länderna, men likväl finns skiljaktigheter i tradition, attityder samt genomförda eller planerade reformer.

I vilket av de nordiska länderna är man längst framme vad beträffar service åt barnfamiljerna — barnstugor, andra kollektiva åtgärder i bostadsområden etc.? Var har man i sociallagstiftningen kommit längst när det gäller ait få bort könsdiskrimineringen? Hur långt har man kommit när det gäller att i massmedia och skolor nas läroböcker och undervisning få bort traditionellt könsrollstänkande? Allt detta är frågor där en samordning vore önskvärd och där en mera intensiv forskning borde åstadkommas. även om detta är min egen subjektiva mening, tror jag att den har stöd av många som intresserat sig för dessa frågor. Jag skall tillåta mig att erinra om ett uttalande som antogs på Föreningen Nordens institut på Biskops-Arnö 1965 kring temat »Nordisk demokrati i dag: Könsroller och demokrati», där det heter så här: »Det är emellertid helt klart, att det i dag för att man skall komma vidare krävs omfattande samarbete och koordination inom Norden, både i fråga om utredningar och forskning. Först och främst behövs det en allmän informationstjänst för utredning och forskning, så att onödigt dubbelarbete kan undvikas och ersättas med supplerande verksamhet. Möjligheter till regelbunden kontakt bör åstadkommas både för utredningsarbetet och i fråga om de långsiktiga och ofta dyrbara forskningsprojekten. Inte minst i sistnämnda hänseende behövs ett bättre utnyttjande av de knappa ekonomiska och forskningspersonella resurserna.» Jag vet att riksdagsmän var med och utarbetade detta uttalande, och jag anser att just detta uttalande väl sammanfaller med den motion som vi har väckt. Jag skall inte ge mig in på någon längre argumentering för detta förslag. Jag vill bara säga att avsikten med motionen varit att påskynda behandlingen av dessa frågor.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

Herr talman! Av tidningsuppgifter har framgått att regeringen avser att under instundande juli månad ingiva ansökan om Sveriges anslutning till EEC. I anledning härav anhåller jag om andra kammarens tillstånd att till hans excellens herr statsministern rikta frågan huruvida regeringen avser att lämna riksdagen meddelande om regeringens ställningstagande i anslutningsfrågan, så att riksdagen — på sätt som sker i Öövriga nordiska parlament — får tillfälle att före vårsessionens slut och innan ansökan ingives debattera frågan.